Herr talman! Trots att regeringen har dragit tillbaka sin proposition om hyresregleringens avskaffande ligger i dag ärendet på riksdagens bord i anslutning till motioner som väcktes sedan det blev klart att propositionen skulle återtas. Detta tillbakadragande och vad det får anses innebära skulle jag helst ha velat dra en slöja över och hade inte tänkt att orda om det i dag. I mitt koncept står det, att jag inte vill yttra mig om det i fortsättningen, utan att vi nu skall se framåt. Men efter vad som har förevarit ifrån regeringens sida här i talarstolen kan jag inte med tystnad förbigå detta ämne utan känner mig helt enkelt tvingad att göra vissa erinringar. Att hyresregleringens avveckling i ett stort antal fastigheter skulle komma att leda till höjning av hyrorna borde man inte behöva göra någon hemlighet av, ty det är väl känt av praktiskt taget alla. Trots detta har vi sagt — jag talar för centerpartiet — att vi önskar en avveckling av hyresregleringen därför att det kan finnas så många väsentliga fördelar, att dessa uppväger nackdelen med de nämnda hyresstegringarna för åtskilliga hyresgäster. Det är inte lättsinnigt — för att ta det uttryck som här användes — att på förhand tala om för svenska folket att det blir hyresstegringar om man är säker på detta, och det är vi. Vi har också sagt att det måste vara förmånligare för hyresgästerna att denna höjning uppdelas på sex år i stället för på fyra. Om höjningen skulle bli t.ex. 600 kronor måste det vara förmånligare att kunna dela upp den, så att man får räkna med 100 kronor under vart och ett av sex år i stället för 150 kronor under vart och ett av fyra år. I Danmark finns tydligen större förståelse för synpunkter som dessa än i vårt kanslihus. Man har där beslutat sig för att dela upp höjningen på åtta år, och jag undrar om inte den svenska regeringen i denna fråga, och kanske också i någon annan, har åtskilligt att lära av sina danska partivänner, kanske framför allt av den danske statsministern. Jag har tillåtit mig att tala om regeringens saltomortal i den här frågan. Det framlades först en proposition och därefter kom en motion ifrån oppositionen avseende en detalj. Oppositionen föreslog, såsom framhållits från denna talarstol, något som närmast bör betecknas som en förbättring. Men då tar regeringen detta helt plötsligt som förevändning för att dra tillbaka propositionen.

I den mån jag på detta sätt kan ge regeringen ett erkännande vill jag göra det: regeringen är tämligen sanningsenlig när den medger att det finns sakliga skäl för propositionen, men att den ändå skall dras tillhaka. Vart är vi på väg när motioner skall avslås bara därför att motionärerna anses kunna vinna någon fördel i händelse av bifall? Och vart leder det om regeringen återtar propositioner, som den anser vara sakligt riktiga, bara därför att oppositionen motionerar om vissa ändringar och motionerna anses kunna medföra någon vinst för motionärerna? Det har sagts att man skall stå vid sitt ord, och ingen opponerar väl mot det. Man har också snuddat vid att rikta den maningen till centerpartiet, även om det inte har sagts ut direkt. Men jag vill råda dem som för det talet: Håll bättre reda på vad ni talar om, så slipper ni att efteråt tvingas konstatera att ni har pratat i nattmössan! Centerpartiet har inte medverkat vid någon uppgörelse i denna fråga. Vi har inte haft äran och förmånen att vara representerade i den kommitté som tillsattes för ändamålet 1963 — om jag nu minns rätt. Och vi har inte upp dragit åt någon annan att representera centerpartiet i den kommittén. Det är den nakna sanningen.

Jag sade t.ex. så här i ett anförande i denna kammare 1966: »Alltmer börjar man få klart för sig att så länge det nuvarande regleringssystemet på hyresmarknaden består kommer vi att ha en betydande bostadsbrist. Men det gäller att vara aktsam och smidig när man går över till ett nytt system. Vår uppfattning är att hyresregleringen, vars avveckling pågått några år, måste avvecklas i väsentligt snabbare takt. Att det skall vara besittningsskydd, den saken är klar.» Jag poängterade sålunda att vi skall vara aktsamma och smidiga vid övergången till ett nytt system, och detta ger väl om något full täckning för förslaget om en utsträckning av övergångstiden från fyra till sex år, utan att vi skall behöva få snubbor för det! Det bör observeras att man i Danmark har delat upp övergången på åtta år — jag säger det än en gång — och jag har inte hört någon från denna plats klandra danskarna för det. Jag vet inte heller om danskarna själva har tyckt tiden vara för lång. Däremot har jag hört en del klagomål på hyresstegringarna. När vi nu är i den situationen, att något beslut om hyresregleringens avskaffande knappast kommer att fattas i år, så är frågan vad som skall hända. Vad händer när det av regeringen utarbetade förslaget enligt vad vi har anledning tro inte vinner riksdagens bifall? Faktum är ju att både regeringen och oppositionen anser sakliga skäl föreligga för regleringens avskaffande. Är det då försvarligt inför svenska folket att vi som har fått medbogarnas uppdrag sitter med armarna i kors i fortsättningen? Är det försvarligt att vi i denna kammare bara en vecka sedan föregående tillfälle för andra gången uppför ett skådespel där vi käbblar om vem som bär skulden till det som nu inträffat? Skulle det inte vara mera att rekommendera att vi tog oss samman och frågade vad vi nu skall göra? Vi kan väl ändå inte sitta med armarna i kors och låta det hela bero efter att ha kunnat konstatera att vi i princip och även i detalj är praktiskt taget helt överens? Jag anser att det skulle vara nära nog omöjligt. Jag vill föreslå — och det var det enda jag hade tänkt säga i dag om jag inte hade blivit tvingad till vissa bemötanden — att regeringen snabbt låter genomföra en översyn av hela denna fråga genom någon form av delegation, sammansatt av representanter för parterna på hyresmarknaden och de politiska partierna. Där kunde man undersöka om man inte kunde bli överens om ett förslag, som är till gagn för hela svenska folket — för hyresgästerna, för samhällsekonomin etc. Inga eländiga prestigeskäl bör enligt min mening härvidlag få ligga hindrande i vägen. Jag vill helt kort för vårt partis vidkommande säga, att vi är beredda att försöka nå fram till en sådan gemensam överenskommelse.

Herr talman! Jag tänker inte fördjupa mig i själva sakdebatten, och jag skall inte heller blanda mig i det storartade gräl, som här förekommit mellan åtminstone två av de tre huvudaktörerna i detta skådespel eller — för att använda statsministerns egen vokabulär — detta dubbelspel. Det är i varje fall ett dubbelspel i flera bemärkelser. Statsministern beskyller centerpartiet och folkpartiet för att ha drivit ett dubbelspel, men om så skulle vara fallet har regeringen i lika hög grad gjort sig skyldig härtill. Jag vill t.o.m. beteckna dess agerande som ett kvalificerat dubbelspel. Jag vägrar nämligen att tro att en regering som i så stor utsträckning som den socialdemokratiska vill ge sig sken av att vara en stark regering skulle ha handlat på det sätt som man nu gjort, om man inte hade velat begagna folkpartiets och mittenpartiernas motioner som en ren förevändning för att krypa ur en svår fråga, som man varit rädd för att driva till sitt slut. Jag tycker inte att man på det sätt som statsministern gjort skall slå sig för sitt bröst och framställa sig som oskyldig och ofelbar i en situation som denna, för vilken det likväl är regeringen som i första hand bär ansvaret. Jag vidhåller vad jag framhöll när vi förra gången debatterade frågan, nämligen att vad som nu skett och håller på att ske i Sveriges riksdag — alltså regeringens helomvändning och tillbakadragande av en proposition, som är under sakbehandling i ett riksdagsutskott — utgör ett beklämmande inslag i svenskt politiskt liv. Det är beklämmande inte bara med tanke på det stora antalet bostadslösa och de många orättvisor som här förekommer — t.ex. i form av hyressplittring och hyresskoj — utan också och kanske framför allt med tanke på politisk och parlamentarisk anständighet. Inte har det som nu skett bidragit till att öka medborgarnas förtroende för det politiska livet och det politiska spelet i vårt land — det kan jag försäkra kammarens ledamöter, om nu någon skulle vara osäker i det hänseendet. Mot den bakgrunden herr talman, och med apostroferande av de av herr Hedlund framförda synpunkterna, att det vore ovärdigt att nu sitta med armarna i kors och att låta sig drivas av politisk prestige, vill jag ställa två frå gor — trots att det redan förut ställts många frågor. Den ena vill jag rikta till statsministern och den andra till herrar Wedén och Hedlund. Den första frågan lyder: Är regeringen villig att nu, innan det är för sent, fullfölja den proposition som tack vare ett antal motioner alltjämt är aktuell, om folkpartiet och centerpartiet drar tillbaka sina säryrkanden? Det är inte för sent att göra det. är i så fall — och det är den andra frågan, som jag riktar till herrar Wedén och Hedlund — folkpartiet och centerpartiet beredda att dra tillbaka sin säryrkanden? Då skulle vi kunna genomdriva den omläggning av hyreslagstiftningen som alla förklarat sig anse vara sakligt berättigad.

Herr talman! Jag skall försöka att göra mitt genmäle så kort som möjligt. Det mesta av det som jag ansett mig böra svara på gav jag besked om redan i mitt första anförande. Vad som är det i någon mån beklämmande i herrar Hedlunds och Wedéns anföranden är att de helt bortser från vad vi här diskuterar. Vi diskuterar icke en övergångstid på fyra, fem eller sex år — detta är, som jag framhållit, en lämplighetsfråga. För vår del anser vi att det är olämpligt med en sexårig övergångstid, och i motsats till herr Hedlund är jag övertygad om att den danska idén med åttaårig övergångstid är felaktig. Jag har många, många människor med mig på den punkten — systemet medför i själva verket en högre hyresstegring än vad som i och för sig hade varit motiverad vid en kortare övergångstid. Man vänjer sig liksom vid hyreshöjningen, och man har alltså en möjlighet att växa i en större hyreshöjning. Jag är övertygad om att det är många som har precis samma åsikt som jag. Med andra ord: Jag tror det är fel med en lång övergångstid, och jag kommer att motarbeta en sådan så länge jag kan. Men detta är som sagt en lämplighetsfråga — det kan göras en bedömning om jag har fel när jag säger att det är bra med en kort övergångstid eller om ni har fel när ni säger att vi bör närma oss det danska systemet. Det danska systemet har dock lett till nästan katastrofala hyreshöjningar. Dagens Nyheter slog ju i ett söndagsnummer för någon tid sedan upp exempel på att det verkade som om det blivit 60-procentiga hyreshöjningar i Danmark. Naturligtvis var det överdrivet, men det ger i alla fall en aning om att det av herr Hedlund rekommenderade danska systemet är något som vi skall vara rätt varsamma med. Det är emellertid intressant att en av dubbelpartiernas ledare anser att det danska systemet är bättre än det svenska — vi skall nogsamt notera det. Jag anser alltså att vårt förslag är bättre. Men det kan, understryker jag, diskuteras om övergångstiden skall vara fem eller sex år; oavsett vilken ställning man intar därvidlag blir det ingen stor kris. Däremot kan jag inte förstå att man inte vill observera vad det är vi skall diskutera — att man inte är villig att resonera om det som är kärnan i den strid som vi nu tvingas föra. Det är ju att regeringen har avsett att i sitt förslag bygga in garantier mot chockartade, alltför stora hyreshöjningar och att vi tror att vi lyckats därmed. Parterna på fastighetsmarknaden — både det privata och det kooperativa fastighetsägandets representanter och hyresgästernas representanter — anser att vi har lyckats, att det inte skulle bli alltför allvarliga hyreshöjningar. Detta är grunden till att regeringen lade fram sitt förslag. I det ögonblick vi skulle ha ansett oss tvingade att använda exempelvis den motivering som dubbelpartierna använt i sina motioner skulle vi aldrig ha lagt fram förslaget. Och den fråga som reser sig är följande: När ni tror att det hela är så fruktansvärt riskabelt, varför vill ni då rösta ja till propositionen? I stora drag är ni ju villiga att acceptera denna. För en liten stund sedan förordade herr Bohman att vi skulle avstå från våra säryrkanden, som han uttryckte sig, och enigt sluta upp bakom propositionen. Men om ni anser att propositionens förslag leder till så väldiga skadeverkningar, varför skall ni då arbeta för att genomföra det? Jag antar att herr Bohman inte anser det, men mittenpartierna säger att regeringsförslaget leder till stora hyreshöjningar. Varför vill ni rösta för ett förslag som ni i er motion har skisserat som olyckligt på grund av de hyresstegringar som blir följden? Vad tror ni hyresgästerna egentligen skall tänka om två partier, som anser att det framlagda förslaget leder till stora hyreshöjningar men som nöjer sig med att slå ut hyreshöjningarna på sex år i stället för fyra? Tror ni verkligen att hyresgästerna kommer att betrakta en sådan lösning av denna fråga som den för dem mest rimliga? Detta är principfrågan, herr Hedlund. Står ni bakom regeringsförslagets bedömning om möjligheterna att utan alltför kraftiga hyresstegringar avskaffa hyresregleringen? I så fall är det klart att ni röstar ja, men då skall ni stryka varje spår av motiveringen i er motion. Detta är en allvarlig fråga, men jag kan inte låta bli att något kommentera herr Hedlunds anförande. Man kan väl inte sitta med armarna i kors, sade han. Ja, herr Hedlund, det hade varit väldigt bra om Ni hade suttit med armarna i kors när motionen förelades Er, ty då hade Ni inte skrivit på en motion som är till den grad skadlig för landet, för hyresgästerna och — det kan jag försäkra herr Hedlund — för ert eget parti. Ibland är de korslagda armarnas politik ganska klok. Huvudproblemet är alltså: Ni tror att regeringsförslaget medför hyressteg ringar. Likväl vill ni genomföra det. Varför? Är ni verkligen beredda att säga till väljarna i vårt land, att ni visserligen tror att hyresstegringarna blir avsevärda men att ni accepterar det?

Det är denna dubbelhet hos er som är — det vågar jag säga — moraliskt upprörande. Ni driver det dubbelspelet att ni säger er vara anhängare av att hyresregleringen avskaffas och samtidigt vill fånga in det missnöje som den av er förordade åtgärden kommer att väcka. Är det så svårt att förstå, att vi tycker att detta är att gå väl långt och att det därför vore en förnedring om vi utan strid hade accepterat en sådan tankegång? Här har uppstått en kuriös diskussion om vad ni tidigare sagt och inte sagt. Herr Hedlund säger: Jag har inte sagt någonting. Herr Hedlund är mycket försiktig, det skall alla veta, så inte är det lätt att fånga honom. Men jag vill ge ett enda exempel på ett yttrande som han fällt och som citerades i Dagens Nyheter den 17 augusti 1966: »Det är angeläget att man kan avveckla regleringen inom de närmaste 2—3 åren inom den allra största delen av landet.» Det kan han stå för även i dag. Fortsättningen är intressant: »Nackdelarna med hyresregleringen är så många och så stora att de motiverar en snabb avveckling.» Även om herr Hedlund inte frångått sin vanliga försiktighet är det alltså lätt att få tag i yttranden där han, precis som herr Ohlin, krävt en snabb av veckling av hyresregleringen. Det så rande för rättskänslan är alltså — jag upprepar det för femte gången, tror jag, — att ni, samtidigt som ni kräver avveckling av hyresregleringen, vill ta åt er äran av att ändå ha hindrat att avvecklingen leder till de konsekvenser som ni själva vältaligt skildrar i er motion. Ingen begär att ni skall kunna klara en debatt i dessa frågor, men ni kunde väl åtminstone försöka förstå varom debatten rör sig. Herr Wedén riktade tre frågor till mig. Det är alltid farligt att svara på frågor när man inte har sett lydelserna, men den första frågan gällde såvitt jag minns, om vi anser att det är klokt att avveckla hyresregleringen. Svaret är ja. Vi anser fortfarande att det är klokt att avveckla hyresregleringen. Den andra frågan löd ungefär: Hur kan ni då på grund av att mittenpartierna föreslår förbättringar gå ifrån regeringsförslaget? Det gick hela innehållet i mitt första anförande ut på att förklara. Orsaken är icke det förhållandet, att ni har föreslagit i och för sig rätt dumma ändringar — som en förlängning av övergångstiden från fyra till sex år — utan den omständigheten att ni underkänner grunden för propositionens framläggande. Jag vet inte om jag har hela regeringen med mig, men jag vill deklarera att det hade varit lättare för regeringen att genomdriva detta förslag, om ni hade tagit konsekvenserna av er motivering och yrkat avslag. Då hade man vetat var man har er. Nu skall ni hålla er framme på bägge linjerna. Ni vill ha hyresregleringen avskaffad och ni vill inte ha den avskaffad. Det är dubbelpartierna i sin prydno!

Herr talman! Statsministern ställde i sitt förra anförande en direkt fråga till mig: Menar herr Gustafsson att det är felaktigt att folkpartiet velat framställa sig som en drivande kraft när det gäller hyresregleringens avveckling? Herr Sven Wedén har berört frågan i sitt anförande. För mig räcker det att säga att jag menade precis vad jag sade, och det var att det inte fanns någonting i våra tidigare framträdanden här i riksdagen som stred mot förslaget i den motion som framlämnades från folkpartihåll. När vi har talat om hyresregleringen har vi alltid understrukit att avvecklingen måste ske försiktigt. Jag sade t.ex. år 1965 här i kammaren: »Min slutsats blir att marknaden nu är så grundligt snedvriden att den inte kan vridas rätt på en gång. På bristorterna måste avvecklingen av hyresregleringen ske under viss kontroll.» Det har gjorts en rad sådana uttalanden från vårt håll. Eftersom förslaget i motionen går i den riktningen, kan man inte påstå att det strider mot vad vi tidigare har sagt. Statsministern tog också upp frågan om den parlamentariska utredningen, som han uttryckte sig, och menade tydligen att något slags överenskommelse hade träffats i den. Jag måste fråga, om man verkligen kan kalla denna kommitté parlamentarisk utredning. Kräver man inte av en sådan, att den skall ha parlamentariska representanter från partierna? Det fanns bara två parlamentariker med i denna utredning: nuvarande statsrådet Lennart Geijer och jag. Högern och centerpartiet var icke representerade. Menar statsministern att herr Geijer och jag skulle ha träffat en politisk överenskommelse, som skulle vara bindande inte bara för de partier vi tillhör utan även för de partier som inte fanns med i kommittén? Till detta kommer att den detalj som vi nu diskuterar, nämligen förlängning av Öövergångstiden vid hyresregleringens avveckling, inte uppfanns i vår kommitté; det gjordes i departementet. Anser statsministern att därför att jag råkar vara med i en kommitté skall inte bara mitt parti utan även centerpartiet och högern vara skyldiga att hålla fast vid ett förslag som tillkommit sedan utredningen avlämnat sitt betänkande? Det är väl ändå orimligt.

Herr talman! Det är utomordentligt rörande med herr Bohman och högern såsom medlare mellan regeringen och mittenpartierna i den här frågan. Men det visar å andra sidan var regeringen har hamnat genom att envist hålla fast vid linjen att avskaffa samhällskontrollen över hyresmarknaden. Jag kan för all del förstå den moraliska förtrytelsen hos regeringspartiet. Här har man fallit undan för de borgerliga partiernas envetna kampanj i hyresfrågan och vill ta steget över till marknadshyror. Men i samma ögonblick får man en dolkstöt i ryggen från mittenpartierna. De är inte att lita på, och det är ju bra om socialdemokratin upptäcker detta innan man invecklar sig ännu längre i ett direkt eller indirekt samarbete med dem. Men det finns, tycker jag, andra moraliska aspekter på denna fråga vilka måste tillmätas större betydelse. Vad skulle effekten bli av ett genomförande av regeringens och de borgerliga partiernas — ty minns väl, att i huvudfrågan är de överens! — förslag till ny hyreslagstiftning? Verkan skulle bli en fortsatt stark stegring av hyrorna. Detta kan inte förnekas av någon. Men en stegring av hyrorna drabbar framför allt de lägre inkomsttagarna. De högre inkomsttagarna har alltid möjlighet att klara sina hyror, men för låglönegrupperna och låginkomstgrupperna i allmänhet handlar det om att få råd med livets nödtorft. Vi vet att en mycket stor del av landets inkomsttagare allt jämt tvingas leva på inkomster som är helt otillräckliga. Stora grupper av löntagarna har mycket låga löner, där varje krona är intecknad. Hyrorna har redan blivit så höga, att många inte har råd att ta anvisade lägenheter. Hyrorna har under de senaste åren ökat mera än priserna i genomsnitt, och detta är ett direkt resultat av den politik som regeringen och de borgerliga partierna bedrivit. Man har medvetet gått in för att hyrorna skulle stiga. Att övergå till marknadshyror såsom regeringens förslag till ny hyreslag förutsatte är, som vi ser det, ett svek såväl mot hyresgästerna, främst de lägre inkomsttagarna, som mot tidigare antagna principer för en social bostadspolitik. Det är detta moraliska problem som är det viktiga. Enligt vår uppfattning får bostaden inte betraktas som en marknadsvara. Tillgång till en rymlig och prisbillig hälsobostad är en medborgerlig rättighet på samma sätt som tillgång till undervisning, till sjukvård o. s. v. Samhället har skyldighet att svara för bostadsförsörjningen. Men samhället måste också se till att bostäderna finns tillgängliga till hyror som vanligt folk har råd att betala. Samhället måste därför ha ett direkt grepp över hyresprissättningen. Övergång till marknadshyror kan inte förenas med dessa principer och målsättningar. Vänsterpartiets riksdagsgrupp kunde därför inte acceptera det framlagda förslaget till ny hyreslagstiftning. Vi föreslog direkta ändringar i detta, främst i 48 8. Vi förutsatte att den förhandlingsordning som gäller mellan de allmännyttiga bostadsföretagen och hyresgästorganisationen skulle kunna utvidgas till att omfatta även det privata fastighetsbeståndet. I den mån avtal enligt denna förhandlingsordning inte föreligger skulle hyrorna fastställas av ortens hyresnämnd. De lokala hyresnämnderna med deras stora erfarenhet skulle alltså vara kvar enligt för slaget. Vi krävde också att bytesrätten skulle utsträckas till att gälla hela landet, en förbättring som ju accepterats under utskottsbehandlingen. Om riksdagen icke biföll dessa förslag, yrkade vi att den skulle avslå propositionen, kräva utarbetande av ett nytt förslag till ny allmän hyreslagstiftning samt utsträcka giltighetstiden för lagen om hyresreglering till och med den 31 december 1969. Det intressanta är nu givetvis vad som händer i fortsättningen. Vi förutsätter att det snabbt kommer förslag om inarbetande i den nuvarande lagstiftningen av de positiva delarna av propositionen. Det gäller bytesrätten, det förstärkta besittningsskyddet, reparationsskyldigheten och även vissa andra bestämmelser. Om regeringen icke ställer sådana förslag, kommer de — det är jag övertygad om — att ställas motionsvis. Men vad händer dessutom? Det är ingen tvekan om att många socialdemokrater kände det som en stor lättnad när regeringen beslöt att dra tillbaka sitt förslag. Deras ställningstagande sammanhängde inte främst med mittenpartiernas agitation. Det hade i stället att göra med den starka opinionen bland hyresgästerna mot lagförslaget och deras fruktan för att en övergång till marknadshyror skulle få en stark uppskruvning av hyrorna som följd. Jag tycker mig alltså ha funnit, att det finns en stark resonans inom socialdemokratin för att betrakta förslaget till ny hyreslagstiftning som ett misstag. Men regeringen vill inte erkänna detta. Den framhärdar i åsikten att det var ett bra förslag. Herr Erlander talade här om att regeringen arbetar för att införa en friare ekonomi i vårt land. En regering utgången ur arbetarrörelsen har missförstått sin uppgift, om den ställer detta som målsättning på ekonomins fält i allmänhet och särskilt när det gäller hyrespolitiken. Jag vill fråga statsministern, om han verkligen vidhåller detta sitt yttrande.

Herr talman! Jag noterar att statsminstern på min första fråga, om regeringen står fast vid sin uppfattning att en avveckling av hyresregleringén är sakligt berättigad, svarade ja. Statsministern svarade inte alls på frågan om huruvida han var beredd att medge att regeringen själv hade gjort avsevärda ändringar i kommitténs förslag i syfte att försöka garantera en mera friktionsfri övergång till det nya systemet. Det borde han vara mycket beredd till, ty det framgår ju av själva propositionen. Det är precis det som också vi har gjort. Men, herr talman, det anmärkningsvärda är att herr Erlander nu återkommer till en framställning av denna karaktär: Ni vill göra gällande, säger han till oss, att det blir mycket stora hyresstegringar på sina håll, men vi socialdemokrater har den uppfattningen att några sådana risker inte föreligger. Statsministern framställer hyresregleringens avveckling som om den strängt taget inte skulle vara förknippad med några som helst påfrestande konsekvenser för någon. Jag måste verkligen säga, herr talman, att det går inte an för en regering att ha en chef som — enligt statsministerns egna uttalanden — är så obekant med de faktiska förhållanden som ett mer än 20-årigt socialdemokratiskt regerande har lett oss in i det här avseendet. Det finns avsevärda skillnader mellan hyror för likvärdiga lägenheter. Priserna på de nya lägenheterna rusar ju i höjden. Det är av denna anledning som vi föreslagit en längre övergångstid och även andra garantier just mot sådana chockartade höjningar som det i en del fall kan föreligga fara för. Men ändå, herr talman, är det alldeles klart att det inte går att fortsätta med det nuvarande syste met. Det har blivit ohållbart, och det inser regeringen också. Statsministern ursäktar tillbakadragandet av propositionen med att säga: Vi har haft den uppfattningen, att det här egentligen inte skulle bli några sådana svårigheter att man behövde vidta alldeles särskilda åtgärder för att genom dem skapa garantier mot stora hyreshöjningar. Det är, herr talman, förbluffande att höra detta, ty det har ingenting med det verkliga sakläget att göra. Statsministern säger sig tro att en längre övergångstid — som han anser vara en lämplighetsfråga — skulle ha ofördelaktiga verkningar. Varför? Om man i Öövergångsbestämmelserna och i lagstiftningen anser sig ha inbyggda garantier, som regeringen tydligen från början ansåg sig ha och som vi har velat förbättra, för att få fram en gräns för lyftningen av bostadskostnaderna, måste det väl ändå vara mindre påfrestande att uppdela en given lyftning på ett större antal år än på ett mindre antal år. Den saken är så solkiar att den inte närmare behöver diskuteras. Den indignation som statsministern här lägger i dagen är som jag ser det, herr talman, en spelad indignation. Jag tror det var herr Bohman som sade, att det riktiga förhållandet är att regeringen tagit ett par motioner från folkpartiet och centerpartiet som förevändning när dess eget mod svek och den utsattes för påtryckningar i form av en väntad kommunistisk propaganda. Statsministern åberopar en rad uttalanden i olika tidningar som karakteriserar vårt ställningstagande, men han säger visligen inte ett ord om samma tidningars karakteristik av hans eget och hans regerings ställningstagande. Detta är en ganska tråkig form av tävlan, herr statsminister. Jag tar inte så illa vid mig, men skall vi ha en tävlan om vem tidningarna tycker mest illa om i denna fråga tror jag att statsministern går segrande ur den striden, d. v. s. de tycker mest illa om honom. Herr Hedlund har i dag upprepat ett förslag av liknande karaktär som det herr Ohlin ställde i kammaren för två och ett halvt år sedan och som då avvisades från regeringsbänken, nämligen att man skulle tillsätta en verklig parlamentarisk beredning som på kort tid skulle se över dessa problem och försöka nå fram till enighet. Jag tycker ati ået är den viktigaste fråga som ställts här i dag. Vill statsministern på den frågan ge ett mer positivt svar än det vi fick av Rune Johansson 1965, så har dagens debatt ändå haft något gott med

Herr talman! Statsministern talade om den danska hyresregleringens avveckling och framhöll att ganska våldsamma hyresstegringar hade blivit följden. Om jag inte minns fel är det ungefär ett år sedan man där upphävde hyresregleringen och beslöt dela upp höjningarna på åtta år. Det är alltså inte mer än ett år som har gått. Om jag fattade statsministern rätt menade han att det var just den omständigheten att man hade delat upp höjningarna på åtta år som gjorde att det blev så stora höjningar det första året. Jag har litet svårt att följa med i den tankegången. Om statsministern i stället hade sagt att eftersom man delar upp höjningarna på åtta år blir den samlade effekten större än om man delar upp dem på fyra år hade jag förstått tankegången, även om jag inte hade trott på slutsatsen. Sedan talade statsministern om att regeringen bedömt saken så — jag försökte skriva ned ord för ord — att regleringen skulle kunna avskaffas utan alltför stora hyreshöjningar. Det är ett väldigt tänjbart uttryck; vad det innebär vill jag inte försöka tolka. Att vi skulle ha tänkt oss något mer vill jag inte heller påstå. Att det skulle blivit vissa hyreshöjningar är ställt utom allt tvivel. även regeringen måste ha räknat med hyreshöjningar, eftersom den delat upp hyreshöjningsbeloppet på fyra år. Så mycket vill jag säga, att vi inte kommer att vara rädda för att diskutera denna fråga. Vi har ingenting att dölja och ingenting att skämmas för. Vi har gjort vad vi ansett sakligt riktigt. Vi ville skona hyresgästerna något mer genom att dela upp höjningarna på sex år och hade inte kunnat underlåta, som jag flera gånger framhållit, att kasta blickarna på förhållandena i Danmark, där man delat upp höjningarna på åtta år. Man kommer inte ifrån det faktum, att frågan är olöst, genom att tala om att det hade varit bättre om motionerna inte lagts fram o.s.v. Jag vågar förutsätta att regeringen, när den tänkt sig för litet närmare, kommer fram till att man måste försöka skapa en enig uppslutning kring ett förslag.
Herr talman! Med god vilja skulle man kunna tolka statsministerns inlägg som ett ja i princip som svar på min fråga. Statsministerns bedömning av centerpartiets motion tyder på det. Statsministern karakteriserade den motionen med orden att den var till den grad skadlig för landet, för hyresgästerna — och för herr Hedlunds eget parti, fast det inte hör till saken. Statsministerns svar på herr Wedéns fråga var dessutom, att statsministern fortfarande ansåg att ett avskaffande av hyresregleringen var sakligt berättigat. Allt tyder alltså på att regeringspartiet fortfarande anser, att det är ett utomordentligt angeläget önskemål att vi blir av med hyresregleringen. Jag upprepar alltså min fråga och vill gärna nu ha ett direkt svar på den: Är regeringspartiet villigt att fullfölja propositionen, om folkpartiet och centerpartiet nu förklarar sig beredda att avstå från sina säryrkanden? En par lamentarisk utredning skall väl inte behövas, eftersom alla säger sig vara ense om att regleringen skall bort. Om statsministern svarar ja på den frågan, går frågan vidare till centerpartiet och folkpartiet: Är de partierna i så fall villiga att ta tillbaka sina säryrkanden? Om så är fallet, är jag villig att förenkla proceduren i kammaren genom att ställa ett yrkande om bifall till propositionen i dess helhet.
Herr talman! Den fråga som herr Bohman ställer är i hög grad motiverad, och jag har all anledning att seriöst gå in i ett svaromål. Jag tror att högerns ställningstagande i dessa frågor bottnar i en vilja att komma fram till ett resultat och att man inte har de underliga taktiska biavsikter som utmärker dubbelpartiernas agerande. Men, herr Bohman, även om jag är villig att ta upp ett seriöst resonemang på denna punkt och även om jag fortfarande anser att det vore en fördel om hyresregleringen kunde avskaffas, så skall vi ändå observera att mittenpartierna och socialdemokratin aldrig stått så långt ifrån varandra som de gör i dag. Mittenpartierna har ju redan förklarat att de är villiga att medverka till hyresregleringens avskaffande trots att de anser att detta skulle medföra betydande hyresstegringar. Vi vill avskaffa hyresregleringen på sådant sätt, att några väsentliga hyresstegringar inte uppstår. Jag är ledsen över att behöva ta kammarens tid ytterligare i anspråk. Det föranleds framför allt av herr Wedéns ovanligt egendomliga utfall mot mig för att jag inte skulle ha tagit del av vad propositionen innehåller.

På dessa rader har regeringspartiet angivit varför det är berett att acceptera ett beslut om hyresregleringens avskaffande. Hade vi haft mittenpartiernas bedömning att det som regeringen här har skrivit är nonsens, d.v.s. att det för närvarande inte går att låsa hyresnivån utan att det blir väsentliga hyresstegringar, då kan jag försäkra herr Wedén att denna proposition aldrig hade hamnat på riksdagens bord. Det var ju upptäckten av — den upptäckten gjorde vi genom de båda partiernas motioner — att en mycket stor del av riksdagen hade en rakt motsatt principiell bedömning av hela frågan som gjorde att vi sade: Följaktligen är läget icke sådant som vi hade räknat med. Herr Gustafsson i Skellefteå gjorde sig lustig över att jag skulle ha krävt någon underkastelse i förväg beträffande en överenskommelse som icke hade existerat och i fråga om några förslag som skulle ha kommit efteråt. Nej, herr Gustafsson, detta är återigen en total missuppfattning av vad hela diskussionen gäller. Vi trodde att det i fråga om den principiella inställningen fanns en enighet mellan högern, centern, folkpartiet och <socialdemokraterna, nämligen att vi skulle kunna avskaffa hyresregleringen på sådant sätt att vi undvek hyresstegringar. Det var denna stora principiella enighet som vi trodde existerade. Herr Gustafsson gör sig nu lustig över — för all del, så litet som folkpartiet har att göra sig lustigt över i dessa dagar kan jag väl unna honom det — att jag skulle ha krävt en underkastelse i förväg beträffande en överenskommelse som icke någon har träffat och som regeringen sedan ändrade i efterhand. Jag sade icke ett ord om det. Jag har uttryckligen, jag vet inte hur många gånger, sagt att fyra, fem eller sex års övergångstid är moda liteter. Det hade icke inneburit någon sådan katastrof som den som nu stundar.

Men vänta litet grand! Herr Bohman skall få det i absolut klartext innan det hela är slut.

Herr talman! Ordvalet i statsministerns sista anförande på en punkt får antas bero på ett missförstånd eller på den okunnighet som jag förut talade om och som regeringschefen inte borde få ådagalägga i en allvarlig fråga. Statsministern råkade nämligen säga att regeringen strävat efter en avveckling av hyresregleringen samtidigt som man ville undvika hyreshöjningar. Herr talman! Det går inte. Det är klart att det måste bli fråga om hyreshöjningar. Frågan är inom vilka gränser de skall ligga och hur man skall bära sig åt för att göra dem så litet påfrestande som möjligt för dem som drabbas. Statsministern läste tidigare upp några rader ur propositionen och sade att regeringen därmed skapat vissa garantier för att påfrestningarna på de stora bristorterna inte skulle bli för stora. Ja, man har skapat vissa garantier. Den principiella grundvalen håller, herr statsminister, så långt den nu räcker. Men den är inte tillräcklig. Vi har velat skapa ytterligare några garantier. Då säger hans excellens statsministern att vi vill avveckla hyresregleringen trots att vi är säkra på att detta skall leda till mycket kraftiga hyreshöjningar, när anledningen till de modifikationer vi föreslagit just är att vi har velat undvika att höjningarna skall bli för drastiska, vilket det finns anledning att frukta om regeringens förslag genomförs. Detta sätt att vända upp och ned på diskussionen är verkligen förtjänt av indignation.

Herr talman! Statsministern tyckte att jag anlade ett teoretiskt betraktelsesätt. Skillnaden mellan de två grupperingarna skulle framför allt bestå i att socialdemokraterna hade velat genomföra reformen med den uppfattningen att det icke fanns risk för hyresstegringar, medan däremot, om jag förstod statsministern rätt, centerpartiet och folkpartiet skulle vara beredda att genomföra den, fastän de bedömde att det förelåg risk för stora hyresstegringar. Om det nu skulle förhålla sig på det sättet, herr statsminister, att centerpartiet och folkpartiet är beredda att ta tillbaka sina säryrkanden, vilket jag inte vet någonting om ännu — de har inte förklarat sig på den punkten — måste väl ändå däri sägas ligga en fullt klar bekräftelse på att man på det hållet inte anser, att riskerna för hyresstegring är så betydande att man inte bör genomföra denna mycket väsentliga reform. Då säger statsministern: Skadan är redan skedd; vad tjänar det till att tvinga något parti till underkastelse? Det är inte fråga om det; det är inte det jag har begärt. Möjligen skulle en sådan åtgärd innebära ett indirekt, tyst erkännande av att man förhastat sig på ömse håll. Men vad som är väsentligt i dag är ju inte politisk prestige. Det väsentliga är på vilket sätt vi skall kunna genomföra en betydelsefull social och ekonomisk reform till gagn för hyresgästerna, till gagn för de bostadslösa, till gagn för samhällsekonomin, en reform som alla partier, utom naturligtvis kommunisterna, säger sig vara överens om. Det är det som saken gäller. Det är inte fråga om prestige eller underkastelse på det ena eller andra hållet. Vad jag tycker är beklagligt ur sakliga synpunkter, kanske inte ur politiska, är att statsministerns svar på min fråga bestyrker det antagande som jag har gjort här vid två tillfällen, nämligen att centerpartiets och folkpartiets motion enbart har varit en tacksam förevändning för regeringen att handla som den har gjort.

Herr talman! Herr Erlanders artighet nyss var ju liksom de flesta av hans yttranden av det slaget en smula dubbeltydig, men jag accepterar naturligtvis hans förklaring, att det tidigare uttalandet var en smula forcerat. Följande intressanta fråga kvarstår emellertid: Vad händer i fortsättningen med regeringens förslag? Jag förutsätter liksom alla andra, att vi får en komplettering ganska snart efter nyår, där vissa goda delar av hyrespropositionen inbakas i nu gällande lag. Men kommer det att stanna vid detta? Eller skall man tolka det på följande sätt: Regeringen framhärdar här i sin åsikt att det var ett bra och riktigt förslag den hade ställt om avskaffande av hyresregleringen och av samhällets direkta kontroll av hyresmarknaden. Skall detta tolkas så, att så snart man har garderat sig för att inte mittenpartierna angriper, så tänker man på nytt lägga fram detta förslag om övergång till marknadshyror? Avser man alltjämt ait bidraga till att höja hyresnivån och gå ifrån principerna för en social bostadspolitik? Det är vad man fruktar efter de uttalanden som regeringen har gjort i denna debatt. Därför är det, herr talman, utomordenntligt nödvändigt att upplysningsverksamheten i hyresfrågorna fortsätter. Hyresgästerna får inte slappas i sin uppmärksamhet och sitt motstånd mot avskaffande av samhällets direkta grepp över hyresprissättningen. Om det tillåtes också mig att lägga taktiska synpunkter och partisynpunkter på denna fråga, som alla andra har gjort, vill jag framhålla att det tydligen behövs en stark framgång för den socialistiska vänstern i nästa års val för att förhindra att detta attentat mot den sociala bostadspolitiken sker en gång till. På längre sikt måste det gamla kravet, som också fanns med i arbetarrörelsens efterkrigsprogram, att alla egentliga hyreshus, liksom marken, skall överföras i samhällets ägo, förverkligas. Då först får vi förutsättningar för en rationell hyrespolitik. Herr talman! Det egendomliga läget har uppstått i riksdagen i dag att högern formellt övertagit regeringens förslag. Detta ingår givetvis i de borgerliga partiernas taktikspel, men det karakteriserar enligt min mening samtidigt förslagets reella innehåll. Vi kan inte tänka oss att en högerlinje är en riktig lösning av denna för hyresgästerna så viktiga fråga.

Herr talman! Jag vill bara tillägga ett par saker, trots att jag tycker att jag varit så oerhört tydlig i mina yttranden, att det egentligen är konstigt att frågorna ideligen upprepas. Herr Bohman återkommer gång på gång till påståendet, att socialdemokraterna inte vill genomföra hyresregleringens avskaffande och att det inte låg något allvar bakom vårt förslag. Därför skulle alltså socialdemokraterna ha tagit mittenpartiernas motion som förevändning för att agera på det sätt som skett. Men, herr Bohman, så går det faktiskt inte till. Jag höll på att säga att jag önskade att herr Bohman finge tillfälle att se hur det är att sitta i regeringsställning; men det önskar jag ju inte på något sätt — det skulle då vara för en kort stund. När regeringen utarbetar sina förslag gör den det i tron, att de är kloka och riktiga och att de gagnar landet. Vi tror att alla andra partitaktiska motiveringar än att det är till gagn för landet är oväsentliga. Til syvende og sidst är det ju detta som avgör om partiet vinner förtroende eller ej, och så låg det ju också till i det här fallet. Frågan diskuterades fram och tillbaka, vilket jag försökte skildra i mitt första anförande, och vi kom fram till att det här förslaget var bra. Men vid arbetet med förslaget vågade vi ju inte, herr Bohman, lita på att mittenpartierna skulle lägga fram ett förslag, som skulle göra det möjligt för oss att ta tillbaka det förslag vi ansåg vara bra. För en gångs skull var herr Bohmans tankeverksamhet inte riktigt i nivå med honom själv. Han hade möjligen sänkt sig till en annan nivå. Man kan inte arbeta så här: Nu lägger vi fram det här förslaget ty det kommer nog någon dårfink och framlägger ett förslag som gör att vi kan ta tillbaka vårt. Nu kom det någon — jag menar inte en dårfink — men det kom någon med ett förslag och så ramlade alltihop. Nej, det går inte till på det där sättet, utan vi står för våra förslag, för utredningen och för propositionen. Så sent som förra tisdagen fanns det ju i utskottet alla möjligheter — vi hade fått igenom förslaget. Vid utarbetandet av vårt förslag kunde vi inte räkna med att få en förevändning att slippa ifrån det. Vi visste att det skulle bli kritik; vi känner herr Hermansson och visste ungefär vad han skulle ställa till med, men detta hindrade oss inte från att ta ställning. Herr Bohman som är en allvarlig man — jag menar verkligen detta och det skall nu inte tas som en förolämpning — frågar sig varför vi, om vi ändå anser förslaget vara bra, inte kan gå med på hans uppslag; mittenpartierna tar tillbaka allting de sagt, varenda rad, och regeringen håller fast vid sitt förslag — och allting är klart. Men detta är inte dagens läge.

Det är vad som står i propositionen. Sedan säger en stor del av riksdagens ledamöter att de inte alls tror på detta, utan tror att det kommer att bli stora hyresstegringar. Vad skall då de som har att tolka denna lag tro? Då hjälper det ju inte att vi tvingar mittenpartierna att ta tillbaka sina förslag, ty skadan är redan skedd. Oron finns där. Och förhoppningarna hos fastighetsägarna finns där. Är det så svårt att inse att det inte går till på det sättet i politiken att man kan kasta fram ett yttrande eller ett förslag och sedan inte observera att det har verkningar, att politikerns talade ord ofta är ett faktum som påverkar utvecklingen? Här har vi en situation där utvecklingen har påverkats av mittenpartiernas handlande. Därför tror jag inte på förslaget, även om herrar Wedén och Hedlund säger att de tar tillbaka, att de ångrar allt vad som står i motionen, att det inte är sant vad som står där och att de litar på förklaringen att det inte blir några hyresstegringar. Hur länge litar ni då? Förra tisdagen litade ni inte på det talet. Hur länge kommer ni att tro på de ord som sagts i dag? Därmed har jag också svarat herr Hermansson. Vi kommer under vårriksdagen att lägga fram förslag, som omfattar de positiva sidorna i hyrespropositionen, alltså det som vi är överens om är positivt. Men eftersom spänningen mellan mittenpartierna och socialdemokraterna enligt min mening är större i dag än någonsin förut i vad gäller hyresregleringens avskaffande, tror jag inte på klokheten i att återkomma med förslag inom en nära framtid. Det tror jag bara skulle leda till ökad oro och splittring. Därmed har jag återigen svarat på herr Bohmans förslag och på herr Hedlunds förslag om en parlamentarisk kommission. Efter vad som hänt framför allt i dag men även förra tisdagen och onsdagen tror jag att spänningarna i denna fråga är så väsentliga att det är bättre att vi betraktar frågan som avgjord, utom på de punkter som enligt vad vi alla är överens om innebär förbättringar för hyresgästerna.

Herr talman! Jag kan inte alls dela statsministerns uppfattning att det i denna fråga finns några grundväsentliga skillnader mellan mittenpartiernas ståndpunkt och regeringens. Vad vi har sagt är, att om det blir 600 kronors hyresstegring, så låt oss ta ut 100 kronor i stället för 150 under vart och ett av sex år, och blir hyresstegringen bara 300 kronor så låt oss ta ut 50 kronor om året i stället för 75. Inte heller kan jag finna att vi i centerpartiets motion har givit på hand att vi förutsätter större hyresstegringar än vad statsministern från denna talarstol har sagt sig tro på, när han sade att vi skulle kunna genomföra hyresregleringens avskaffande utan alltför kraftiga hyreshöjningar. Jag tycker inte att vi har skrivit hårdare än statsministerns ord föll. Och att statsministern menar något med vad han sade framgår till yttermera visso av ett annat yttrande, nämligen det där han beskyller mittenpartierna för att försöka fånga in det missnöje som avskaffandet säkerligen kommer att vålla. Det kan väl inte bli något missnöje, om vi inte får några hyresstegringar! Jag kan inte förstå det resonemanget. Den omständigheten att man nu tycks vilja skapa motsättningar som vi inte kan finna föreligga ger oss anledning dra den slutsatsen, att därest motionerna inte hade funnits att hänvisa till som anledning att dra tillbaka propositionen, så hade man i stället funnit på något annat svepskäl.
Herr talman! Statsministern talade flera gånger om vad diskussionen gäller. Det verkar som om han vill förbjuda herr Gustafsson i Skellefteå och andra ledamöter att diskutera de argument, som regeringen framförde förra veckan, t.ex. att vi skulle ha sprungit ifrån något slags överenskommelse. Herr Erlander avvisar med förakt en diskussion om detta. Det innebär ett klart avståndstagande från yttranden av flera regeringsledamöter under förra veckan. Herr Erlander säger att vi nu bara skall diskutera en enda sak, nämligen att mittenpartierna använder ett skrivsätt, som innebär en något annan bedömning av risken för vissa verkningar på hyresnivån inom en del av bostadsbeståndet. I och med detta skulle nämligen hela frågan nödvändigtvis falla. Statsministern överdriver emellertid groteskt, och det tycks som om han inte fattade att våra uttalanden gäller en del av hyresbeståndet. Att det där föreligger risker för icke oväsentliga hyreshöjningar framgår för övrigt också av yttranden från en rad socialdemokrater — även ledamöter av denna kammare — på den socialdemokratiska partikongressen och i andra sammanhang. Mittenpartierna bedömer alltså frågan så att det finns vissa risker och vill därför ha ytterligare skyddsåtgärder. Då säger herr Erlander att man måste låta hela frågan falla. Det är alltså inte fråga om att verkningarna alltid kunde förväntas bli sådana som mittenpartierna angav. Jag skulle tacka för komplimangen, herr statsminister, om Ni menade detta. Det skulle från Era utgångspunkter vara någon logik i Ert resonemang, om Ni fäste avgörande vikt vid mittenpartiernas uttryckssätt därför att Ni anser detta vara det riktiga. Annars brukar ni ju på regeringshåll anse att mittenpartierna bedömer saken felaktigt medan ni själva bedömer den rätt, och ni brukar därför vidhålla era förslag. I detta fall visar ni emellertid en underdånighet mot mittenpartierna som är rent otrolig. Varför inte i detta läge omedelbart tillsätta några experter, som belyste vilka följder som kunde väntas på hyresområdet utöver vad man kommit fram till i utredningarna? Då kunde ni se om de lutade åt det ena eller det andra hållet. — Men om regeringen tror att dess egen bedömning av verkningarna är den riktiga, är det enda rätta naturligtvis att säga att man går vidare med sitt förslag. Jag tillåter mig att till statsminister Erlander ställa en fråga bland alla andra frågor i denna debatt: Kommer ni varje gång som ni lägger fram en proposition att fortsätta med att säga att ni måste dra tillbaka denna, om mittenpartierna bedömer verkningarna av den annorlunda än ni själva? Om detta är er nya inställning, skulle jag vilja ge er ett gott råd: fråga först!
Herr talman! Ja, herr Ohlin, vi har ju kämpat så länge med varandra att jag tycker det skulle ha varit tråkigt om denna debatt inte hade fått någon avslutning, där herr Ohlin och jag står emot varandra. Jag tycker dock att herr Ohlins senaste inlägg inte precis utgör någon höjdpunkt i våra dueller. Herr Ohlin frågar om vi också i fortsättningen skall dra tillbaka förslag som kritiseras av mittenpartierna. Nej, herr Ohlin, jag vågar försäkra att vi på samma sätt som vi tidigare gjort kommer att kämpa för de olika förslag vi lägger fram. I detta fall gäller det dock först och främst — och det är detta som det är underligt att man har så svårt att för stå — att det för att vi skall kunna lyckas med en vettig avveckling av hyresregleringen fordras en samverkan mellan parterna. Framför allt skall det inte finnas en stor oro bland hyresgästerna och inte heller någon stark och glupsk förväntan hos fastighetsägarna inför denna reform. Man skall i stället ha förtroende för att detta skall kunna genomföras i lugn och ro utan några stora dramatiska förändringar.

Jag förstår inte att ni skall ha så svårt att inse att det är på detta sätt.

Herr talman! När det gäller hyreslagstiftningen i vårt nutida samhälle torde det knappast från något håll kunna ifrågasättas att starka sociala skäl talar för att hyresgästerna skall tillerkännas ett besittningsskydd. Ett sådant kan uppenbarligen genom lämpliga lagregler utformas på så sätt, att hyresnivån icke blir låst utan anpassas efter marknadsförutsättningarna. De lagregler som i proposition nr 141 utformats i fråga om besittningsskyddet för bostäder fyller på ett välavvägt sätt detta syfte och torde efter en tids praktisk användning få en flexibel och marknadsekonomiskt riktig hyresmarknad till följd. Emellertid är det, som utskottsmajoriteten föreslår, motiverat att det direkta besittningsskyddet för bostadshyresgäster utsträckes att gälla även s.k. lokalhyresgäster. Hyreslagstiftningssakkunniga = framhåller som en allmänt principiell inställning »att det ligger nära till hands att vid utformningen av besittningsskyddsregler, som bättre än hyreslagens tillgodoser hyresgästens behov av skydd, i så liten utsträckning som möjligt frångå de regler som under snart 25 års tid genom provisorisk lagstiftning varit normerande för parterna på hyresmarknaden. Ett enhetligt system för alla hyresobjekt har också vissa fördelar från lagtekniska synpunkter och för lagstiftningens praktiska tillämpning». I detta principiella uttalande instämmer bl.a. lagberedningen, som säger att enligt beredningens mening är besittningsskydd välgrundat beträffande både bostadsoch affärslägenheter. Lagberedningen tillägger att det ur flera synpunkter skulle vara fördelaktigt om besittningsskyddet för såväl bostadslägenheter som affärslägenheter kunde utformas som optionsrätt. Det finns all anledning, herr talman, att instämma i dessa principuttalanden, alldeles särskilt därför att varken hyreslagstiftningssakkunniga eller departementschefen i proposition nr 141 enligt min mening kunnat uppvisa Övertygande skäl för att man i en ny hyreslagstiftning skall göra en kategoriklyvning mellan bostadsrespektive lokalhyresgäster. Som stöd för att lokalhyresgäster endast skall erhålla indirekt besittningsskydd, uppbyggt på vissa ersättningsregler som huvudprincip, anförs att det föreligger skillnader av social karaktär mellan upplåtelser för bostadsändamål och till lokalhyresgäster. När det gäller bostäder understrykes argumentet att besittningsskyddet som främsta funktion har »att skydda de ideella värden som knyter sig till hemmet». Till detta är att säga att en rörelseidkare oftast är minst lika beroende av sin lokal som en bostadshyresgäst av sin lägenhet. Det kan till och med vara en större katastrof för en rörelseidkare, t.ex. en butiksinnehavare, att bli skild från sin arbetslokal än från sin bostad. En bostad kan dock uppbringas, om än med svårighet av olika grad, beroende på var någonstans i landet man bor, men en i sitt läge väl inarbetad rörelselokal kan icke ersättas annat än i undantagsfall. Utan lokal i vilken rörelsen kan bedrivas måste denna i det allt övervägande antalet fall nedläggas eller — i bästa fall — flyttas till någon annan plats, där det kan bli svårt, ofta omöjligt, att på nytt upparbeta tillräcklig lönsamhet. De sociala följderna om en lokalhyresgäst mister lokalen blir sålunda högst betydande, eftersom rörel seidkaren löper allvarliga risker att förlora sin utkomst, liksom fallet blir för åtskilliga anställda, framför allt äldre arbetskraft. I dagens hårda konkurrenssituation inom näringslivet liksom i fråga om läget på arbetsmarknaden inom överskådlig tid kan det bli nog så svårt för framför allt äldre företagare och gamla medarbetare till dessa att på nytt skaffa sig ett meningsfyllt arbete. Det finns ingen rimlig anledning att utsätta en mängd människor för sådana svårigheter och öka samhällets sysselsättningsproblem genom att icke införa direkt besittningsskydd även för lokalhyresgäster. Ett direkt besittningsskydd ligger också i linje med lagstiftningens allmänna behandling av rörelseidkare i ett väsentligt avseende. Vid t.ex. äktenskaps upplösning och vid utmätning finns lagfäst rätt för företagare att behålla sina arbetsredskap. Det i särklass viktigaste och mest betydelsefulla arbetsredskapet för en företagare är givetvis hans arbetslokal, och det finns sålunda ytterst starka motiv för att utsträcka lagstiftningens skydd av företagarens arbetsredskap till att även omfatta hans arbetslokal. Vad sedan gäller invändningen, att ett direkt besittningsskydd till lokaler skulle försvåra eller omöjliggöra en marknadsmässig anpassning av hyrorna, äger denna invändning knappast relevans. Erfarenheterna visar att tilllämpningen av 1956 års lag om rätt i vissa fall för hyresgäst till nytt hyresavtal icke hindrat en anpassning till marknadsläget, inte ens i de storstadsregioner där en mycket svår bristsituation förelegat. Dessutom gör olika organ inom näringslivet kontinuerligt undersökningar av butikshyrornas struktur i olika affärslägen, och resultatet av dessa undersökningar kan utgöra vägledning vid hyressättningar. Under alla förhållanden torde det vara lättare att fastställa skälig hyra för en rörelselokal än att precisera den ersättning, som enligt de föreslagna bestämmelserna skall kunna utgå till en rörelseidkare som uppsägs från sin lokal. Ett indirekt besittningsskydd för 1okaler får konsekvenser för en kategori företagare som är i behov av ett speciellt skydd mot starka kapitalintressen, nämligen de mindre företagarna. Enligt såväl hyreslagstiftningssakkunniga som propositionen utgör hyresanbud från tredje man det säkraste sättet att få marknadsvärdet på en lokal fastställt. Detta är, åtminstone i de stora tätorterna, ingenting annat än en chimär. Om ett stort och kapitalstarkt företag finner en lokal som innehas av en liten företagare attraktiv, så kommer det stora företaget bara med ett hyresanbud som dels ligger långt över marknadsvärdet, dels gör det omöjligt för den lille företagaren att söka behålla sin lokal genom att bjuda lika hög hyra. Den i fråga om kapital svage i sammanhanget får flytta. Med allt vad detta innebär, icke minst i socialt hänseende som jag nyss påvisat. Att dylika möjligheter öppnas för kapitalstarka företag kan heller icke vara önskvärt ur samhällsekonomisk synpunkt, eftersom årshyran givetvis kalkyleras in och i sista hand får betalas av konsumenterna. Departementschefen har säkerligen överdrivit den preventiva verkan åtminstone inom bristorterna som den vid det indirekta besittningsskyddet föreslagna ersättningspåföljden skulle få gentemot obefogad uppsägning av lokalhyresgäst. Inom nyssnämnda orter kan hyresvärden genom en i förhållande till det rimliga marknadsvärdet betydande överhyra, som den nya hyresgästen betalar, lätt och snabbt skaffa sig kompensation för den kanske relativt obetydliga ersättning som han kan tvingas att utbetala. En annan rätt som tillagts lokalhyresgäst och som också kan bli en chimär är rätten för lokalhyresgäst att överlåta lokaler i samband med överlåtelse av rörelsen, eftersom frånvaron av reg ler om direkt besittningsskydd gör det möjligt för hyresvärden att ganska omgående efter överlåtelsen säga upp den nya hyresgästen, om han vill använda lokalen för något annat ändamål än vad den tjänat tidigare. En optionsrätt till en rörelselokal har också ett utomordentligt ekonomiskt värde, som skulle gå till spillo om endast indirekt besittningsskydd skulle gälla för dylika lokaler. Om det senare skulle införas i en ny hyreslagstiftning och rörelseidkaren alltså kunde riskera att när som helt bli uppsagd från den förhyrda lokalen, måste detta få till följd att ur samhällsekonomisk synpunkt så värdefulla initiativ som långsiktiga investeringar, t.ex. i moderna maskiner, icke komme till stånd. Detta gäller framför allt den del av vår industri som driver sin verksamhet i förhyrda lokaler, nämligen den övervägande delen av den mindre industrin. Dessutom är det icke bara för rörelseidkaren som i dagens hårda konkurrenssituation måste göra dyrbara investeringar för att kunna erbjuda tillräcklig konkurrenskraft som det är av största betydelse att besittningen till affärslokalen är tryggad. Även strävandena att skapa den bästa handelslokaliseringen motverkas på ett ogynnsamt sätt av de med ett indirekt besittningsskydd förenade riskerna för rörelseidkaren att med kort varsel bli uppsagd från sin affärslokal. De mindre företagen drivs som bekant till huvudsaklig del med lånat kapital — en nyligen gjord undersökning visar, att endast knappt 10 procent av det i företaget arbetande kapitalet utgörs av eget kapital. Detta förhållande gör, som lagberedningen framhåller, att det också för kreditgivarna är av betydelse att besittningen till rörelseidkarens lokal är tryggad. Den rätt till skadestånd som föreslås i reglerna om indirekt besittningsskydd torde »i dylika situationer för kreditgivaren framstå som mindre värdefull än en optionsrätt, eftersom en skadeståndsprocess kan visa sig föga fruktbar och i varje fall komma olägligt under den omställningsperiod, som alltid måste bli en följd av att ett hyresförhållande upphör». Till detta kommer, som påvisats av flera betydelsefulla remissinstanser, bl.a. Stockholms rådhusrätt, att avgörandena om ersättning till lokalhyresgästen sedan denne skilts från sin rörelselokal, kan bli besvärliga, tidsödande och kostnadskrävande. Det måste dessutom föreligga stora risker för att lokalhyresgäster i många fall icke får full ersättning för sin förlust på grund av svårigheter att bevisa förlustens storlek. Lokalhyresgästen kan också löpa risken av att gå miste om en utdömd ersättning på grund av hyresvärdens insolvens. Få ting torde vara så svåra att klart bevisa som hur stor förlusten verkligen är till följd av goodwillskada och minskad kundkrets vid en rörelseidkares ofrivilliga avflyttning från sina lokaler eller vid nedläggandet av rörelsen till följd av sådan avflyttning. Skadan kanske icke kan fastställas ens något så när tillfredsställande förrän åratal efter avflyttningen, och en väsentlig fråga inställer sig då i sammanhanget: Vad skall rörelseidkaren leva på under tiden? De förskott på en eventuellt kommande ersättning som lokalhyresgäster enligt propositionen skulle kunna erhålla genom mellandom eller särskild fastställelsetalan kommer säkerligen icke att räcka långt. Dessutom är det en öppen fråga hur små kapitalsvaga företagare med låga inkomster skall kunna finansiera en rättegång som säkerligen blir mycket dyrbar, därför att speciell expertis alltid måste inkallas i specialrättegångar av det slag det här gäller. Som jag tidigare framhållit kan, vid endast indirekt besittningsskydd, framför allt i bristorterna ett stort och kapitalstarkt företag lätt komma över en affärslokal i ett attraktivt läge genom att betala en så stor överhyra, att den tidigare hyresgästen icke förmår att bjuda mot. Ett indirekt besittningsskydd kan framkalla överhyror även på ett annat sätt. Om en lokalhyresgäst av hyresvärden blir avfordrad en väsentligt högre hyra än den som tidigare gällt, kan han under hotet av en uppsägning, efter vilken hela hans existens kan sättas på spel, i de flesta fall känna sig tvingad att betala den högre hyran om detta över huvud taget ligger inom gränserna för hans ekonomiska förmåga. En sådan konsekvens av det indirekta besittningsskyddets regler kan knappast komma att bidra till ett jämviktsläge på lokalhyresmarknaden och till rimliga hyror för lokaler. Departementschefen är osäker på hur pass befogade dessa farhågor är men uttalar att deras berättigande är beroende av den preventiva effekt som ersättningsreglerna kan få. Som jag tidigare påpekat är det troligt, att ersättningsreglernas preventiveffekt väsentligt överdrivits, i varje fall i bristorterna, där en hyresvärd säkerligen mycket lätt kan kompensera sig för den ersättning han eventuellt blir dömd att betala genom att av en efterföljande lokalhyresgäst få ut en betydande överhyra. När det gäller bostadshyresgäst innehåller propositionen utförliga regler om och när hyresrätten skall anses förverkad och värden alltså har rätt att uppsäga hyresavtalet. Dessa regler borde helt och fullt räcka till för hyresvärden även när det gäller lokaler. Det finns som jag inledningsvis påpekade ingen anledning till kategoriklyvning i fråga om rättsskyddet mellan bostadsoch lokalhyresgäster och inga övertygande argument har heller kunnat åberopas härför. | Jag ber att få tillstyrka utskottets hemställan utom beträffande moment A, där jag yrkar bifall till reservationen I.
Herr talman! Jag har framburit motion nr 1144 i denna kammare i anled I motionen har jag föreslagit att proposition nr 141 skall bifallas, vilket också utskottet, d. v. s. den borgerliga lottmajoriteten, efter smärre justeringar har yrkat. Jag har för min del aldrig tidigare under mina elva år här i riksdagen burit fram en motion med så fylligt innehåll. Under den brådskande motionstiden blir det som regel inte tid till några längre utläggningar, utan motionerna blir oftast ganska kortfattade. Men denna motion är verkligen synnerligen omfattande. Den har i fråga om sakinnehållet utarbetats av framstående experter i justitiedepartementet och granskats av lagberedningen. Underlaget för motionen är en remissbehandlad utredning. Det händer att man någon gång får ett motionsförslag bifallet av riksdagen. Förutsättningarna borde sakligt sett vara mycket stora för att min motion 1144 i sina huvuddrag skulle bifallas. Herr Bohmans förslag tidigare i dag står fast. Förslaget om avveckling av hyresregleringen bygger på ett enhälligt förslag från hyreslagstiftningssakkunniga med företrädare för de olika politiska partierna, eller i varje fall en del av dem, och för hyresgästoch fastighetsägarintressen. Med undantag för herr Hermanssons parti har alla partier ansett det angeläget att genomföra reformen. Regeringen har inte bara i sin proposition utan också i den skrivelse som jag har åberopat, nr 174, lagt fram tungt vägande skäl för en avveckling. Till och med de socialdemokratiska reservanterna, som yrkar avslag på min motion, framhåller att det vore önskvärt att den nuvarande allmänna hyreslägen och den provisoriska hyresregleringen ersättes med friare regler. Man skulle kunna uttrycka saken så, att det är Önskvärt att få en bostaädsmarknad med generell frihet för avtal mellan parterna — den möjligheten finns som bekant inte nu. Men hyresgäster och fastighetsägare har genom sina organisationer kommit överens om en förhandlingsordning som de menar skulle ge god möjlighet att klara de eventuella svårigheter som skulle uppstå under en övergångstid. Jag skall inte gå in på diskussionen om varför, trots alla välgrundade argument för en avveckling, regeringen och den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten tycks vara helt inställda på att fälla förslaget. Jag vill bara djupt beklaga att regeringen inte haft det politiska modet att hålla fast vid sin proposition. Jag beklagar det framför allt för alla unga människor som bland flera hundra tusen står i de ändlösa och hopplösa bostadsköerna, alla de som för en kort tid såg en strimma av ljus i den i övrigt mörka bostadssituationen i vårt land. Av debatten före middagsuppehållet fick jag det allmänna intrycket att det var rent politiskt spegelfäkteri, att ära och prestige i synnerhet för det socialdemokratiska partiet får gå före svenska folkets bästa. De flesta tycks numera vara helt överens om att kristidsregleringen av bostadsmarknaden har skapat och koncentrerat bristen på bostadsutrymmen, att den medfört hyressplittring och olika hyresnivåer som inte är försvarbara. Fastighetsunderhållet har ofta eftersatts, och en beklämmande svartabörsmarknad florerar. Tillsammans med systemet med de generella bostadssubventionerna har vi fått som resultat att kostnadsfaktorn vid bostadsbyggandet blivit av helt underordnad betydelse. Det har saknats en kostnadspressande effekt. Följden har blivit att byggnadskostnaderna och därmed hyrorna har stigit. De har till och med blivit så höga att vi får uppleva paradoxen att det finns åtskilliga inte uthyrda lägenheter som helt enkelt är för dyra för de bostadssökande. Visst kan det, i synnerhet i äldre hus, bli en märkbar hyreshöjning vid en avveckling av regleringen, men med de spärrar som är föreslagna i propositionen och ytterligare utbyggda i utskottsutlåtandet blir av allt att döma höjningarna överkomliga. De positiva effekterna av en avveckling är så dominerande att nackdelen för vissa hyresgäster i äldre hus måste tas. Det finns all anledning att tro att en avveckling i vårt land skulle kunna ge lika gynnsamma effekter som t.ex. i Finland. Där avvecklades hyresregleringen för fem år sedan och bostadsköerna har successivt minskat. Bostadskostnaderna stiger långsammare än de allmänna levnadskostnaderna. Ingen i Finland tycks vilja ha hyresregleringen tillbaka. I Finland var det en borgerlig riksdagsmajoritet som genomförde avvecklingen trots att socialdemokraterna, de s.k. semoniterna, och kommunisterna protesterade. Företrädare för dessa partier försökte inför varje avvecklingsetapp skrämma hyresgästerna med att dessa skulle drabbas av stora hyreshöjningar. Vår regering borde ha lärt sig av det finska exemplet i både den sakliga, taktiska och moraliska bedömningen av sitt handlande. Än är det inte för sent att tänka om till förmån för hyresgäster och alla dem som står i våra ändlösa bostadsköer. I fråga om övergångstiden — den detalj som varit den direkta orsaken till dramatiken i handläggningen av denna fråga — har vi i högern anslutit oss till regeringens förslag om två respektive fyra års övergångstid. De båda parterna på hyresmarknaden tycks ha en bestämd uppfattning i detta fall. Jag vill citera ett kort avsnitt ur hyresgäströrelsernas tidning »Vår bostad» nr 12, där ledaren behandlar förslaget till hyreslag. Det är att märka att detta skrevs före förra veckans dramatiska utspel, men att det sedan bekräftas av hyresgästernas talesman herr Erik Svensson.

Det är tillräckligt svårt att enligt propositionen söka fixera hyresnivån 4 år fram i tiden.» Båda dessa parter, som representerar den verkliga fackkunskapen, är alltså överens om att längre övergångstider i praktiken inte skulle medföra fördelar för hyresgästerna. Herr Bohmans fråga till företrädarna för mittenpartierna tidigare i dag, huruvida de var beredda att avstå från yrkandena om längre övergångstider, om regeringen i så fall skulle kvarbli vid det ursprungliga förslaget, har inte besvarats. Men jag tycker att ett sådant offer efter denna redovisning borde vara mycket lätt att göra. För högerpartiets del har vi redan slutit upp kring det ursprungliga förslaget om två respektive fyra års avveckling. Detta har kommit till uttryck i reservation X i utskottets hemställan, vilken jag ber att få yrka bifall till. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag utom under punkterna A och F, där jag yrkar bifall till respektive reservation.

Herr talman! Diskussionen i dag har belyst den föreliggande frågan mycket ingående. Trots det skall jag — bl.a. sammanfattningsvis — framföra några synpunkter. Jag gör det därför att det skådespel som i dag presenterats från regeringsbänken är av så extraordinärt slag, att det inte är möjligt att avstå från ytterligare någon kommentar. Får jag emellertid först skjuta in en parentes. Statsminister Erlander säger, att folkpartiet brukar överta regeringens ståndpunkter sedan man kritiserat dem. Han nämner som exempel frågan om anslutningen till EEC.

Vad skall det tjäna till att hela tiden påstå att oppositionen övertagit regeringens ståndpunkt när vi kan dokumentera att det är tvärtom kan jag inte förstå, men den saken får vi väl som sagt återkomma till. Inte heller tänker jag nu närmare gå in på statsministerns författningsrättsliga studier; det förefaller mig som om han inte riktigt läst författningsutredningen betänkande. Man får ju skilja mellan vad som sägs om ett faktiskt förhållande å ena sidan och å andra sidan vad författningsutredningen tycker bör för framtiden vara önskvärt och möjligt — eventuellt utan ändring av paragrafer men med klart angivande av att den tolkningen inte är densamma som den hittills gällande. Även den saken torde det finnas anledning att återkomma till. Herr talman! Regeringen bygger sin kampanj mot mittenpartierna — den som man förde förra veckan lika väl som den som förs i dag — på två påståenden som bägge är osanna. Förra veckan körde man mycket med att det i denna fråga skulle finnas något slags politisk uppgörelse av samma typ som uppgörelserna i försvarsfrågan eller högertrafikfrågan. Denna överenskommelse skulle nu mittenpartierna ha gått ifrån. Herr Gustafsson i Skellefteå har redan visat hur ohållbart detta påstående är. För det första gjordes ingen parlamentarisk överenskommelse i utredningen, som bl.a. saknade representanter för centerpartiet och högerpartiet. För det andra frångick regeringen, som den ofta gör, utredningsförslaget, och tanken att regeringen skulle ha handlingsfrihet medan oppositionen skulle vara bunden är uppriktigt sagt en smula löjlig. För det tredje behandlade utredningen inte frågan om övergångstidens längd, och man kan därför inte säga att oppositionen var bunden av den föreslagna övergångstiden, som regeringen själv hittade på utan kontakt med oppositionen. Regeringen har vidare inte vågat sig på någon närmare sakdiskussion rörande den förlängning av Öövergångstiden som vi föreslagit. Statsminister Erlander stödde i förbigående herr Svenning, som gjorde gällande att hyresstegringen skulle bli större om man hade en treårig övergångstid än en tvåårig. Detta måste ju innebära att herr Svenning menar att de spärrar som föreslogs i lagstiftningen inte skulle vara effektiva. Inom parentes sagt föresvävar det tydligen herr Svenning att följden skall bli hyreshöjningar och inte hyressänkningar. Vi har framställt krav på att frågan om Övergångstid skulle behandlas i en parlamentarisk grupp. Vi tyckte att det var lämpligt att man gjorde upp om den saken, eftersom vi ansåg att det var viktigt att man fick en tillräckligt väl tilltagen övergångstid som å andra sidan inte fick vara onödigt lång. Vi har hela tiden varnat för att man helt plötsligt skulle avskaffa en reglering som existerat i tjugofem år. Detta vårt förslag om en parlamentarisk överläggning om Övergångstiden har regeringen avvisat. Man har också, som herr Wedén sade för några timmar sedan, avböjt det av mig framförda förslaget om ett större samlat grepp genom representanter från alla partier rörande bostadspoliti ken. Man har även underlåtit att ta någon kontakt med oppositionspartierna, innan propositionen framlades. Det hade funnits rikliga tillfällen till det under de närmast föregående månaderna. Man frågar sig verkligen mot denna bakgrund hur det är möjligt att någon från statsrådsbänken kan uppträda och säga: Ja, ni var ju bundna, men — som herr Kling sade förra veckan — jag borde ju förstått, att folkpartiet skulle hoppa av; han använde bl.a. detta uttryck. Man måste, herr talman, med beklagande säga, att landets justitieminister omöjligt kan vara i god tro, när han gör gällande att vi har hoppat av från förbindelser som inte existerade och att detta var något så fruktansvärt omoraliskt, att regeringen måste ta tillbaka propositionen för att hävda moralen i samhällsarbetet. Det andra resonemang som regeringen har fört är att mittenpartierna har bedrivit propaganda och skrämt upp opinionen. I själva verket har vi ju välkomnat den kungl. propositionen och i huvudsak anslutit oss till förslagen där. Det är sant att det finns några uttryck i vår motion som jag skulle kunna bedöma på det sättet att de är ungefär av samma typ som det som stod i Aftonbladet på första sidan i mitten av förra veckan — utan att någon människa ens observerade det. Så föga farligt ansågs det vara då, när man sade att det kan finnas risk för att det inom en del av bostadsbeståndet kan bli inte oväsentliga hyreshöjningar. Framför allt vill jag emellertid, herr talman, nämna att vid den socialdemokratiska partikongressen förekom en rad yttranden, inte bara av herr Lindkvist utan också av andra som vittnade om oro för den hyresutveckling som kunde följa.

Det är väl inte oppositionens, vare sig mittenpartiernas eller högerpartiets, fel om regeringen sköter bostadspolitiken så, att det blir ständigt ökade hyror i nybyggnationen och om detta framkallar en stark oro enligt herr Aronson. John Lundberg i Uppsala, som yrkade avslag på hela förslaget, talade ju om att vår brist på mindre bostäder skulle utsätta de mindre inkomsttagarna för det tryck som ett slopande av hyresregleringen skulle medföra. »Det är därför dumheter att tro att vi genom att avskaffa hyresregleringen skulle komma till rätta med det problem vi nu diskuterar», tillade han litet längre fram. Det trycket på mindre inkomsttagare kan ju näppeligen bestå i något annat än att han befarade hyresstegring för denna typ av lägenheter. Herr Jangren i Bollnäs instämde med herr Lundberg. Herr Aron Jansson i Stockholm var också rädd för hyreshöjningar. Det väcktes motioner av herr Lundberg, herr Hagnell, herr Lindkvist och andra och de bottnade i oro för hyresutvecklingen. Åtminstone några av dessa motioner väcktes före mittenpartimotionen. Varför förklarade man inte att dessa motioner framkallade mycken oro? I tredje lagutskottets socialdemokratiska reservation har det också hänvisats till något reportage i dagspressen, vilket även omnämndes förra veckan. Man menar väl ändå inte att mittenpartierna kan ansvara för ett reportage i dagspressen, ett reportage som för övrigt knappast stod i god överensstäm melse med den hållning vederbörande tidning intog på ledande plats. Det är i alla fall något unikt i svensk politik att på detta sätt hänvisa till ett reportage, för vilket den som kritiserats inte på något sätt kan anses ansvarig. Det hade naturligtvis varit lätt för regeringen att när detta började utspelas ta kontakt med oppositionspartierna för att se om det inte kunde uppnås samförstånd, men det har man inte gjort. Detta är väl, herr talman, en av de stora gåtorna. Om det, såsom regeringen uppger, är ett så känsligt problem, frågar man sig varför det under de senaste månaderna inte tagits kontakt med oppositionen. Det måste finnas något skäl, men vilket? Finns det någon, statsrådet Geijer eller andra, som kan förklara varför man är så känslig för varje litet adjektiv eller förstärkningsord i mittenpartiernas motion, och varför man hävdar att regeringsförslaget borde ha accepterats utan några ändringar? Men man tog alltså inte kontakt med oppositionen i förväg och detta anser jag, herr talman, att regeringspartiet måste förklara innan debatten är slut. Jag skall strax säga några ord om herr Erlanders undvikande manöver. Det sensationella i dag var att herr Erlander hade en rätt avvikande argumentering jämförd med den som presenterades i förra veckan av t.ex. herr Kling och i viss mån av herr Sträng. Statsministern yttrade att mittenpartierna räknar med väsentliga hyreshöjningar, han tycktes mena höjningar över hela linjen, vilket ju är fullständigt felaktigt. Vi har starkt betonat att man inte med säkerhet kan bedöma hur stora hyresstegringarna skulle bli inom den del av bostadsbeståndet där en höjning kan väntas. Statsministern sade vidare att han för sin del, liksom regeringen, räknat med en fast hyresnivå. När han talade om hyresnivå framgick det av hans sätt att tala, att det inte var någon sorts genom snittsberäkning han hade i tankarna utan menade att praktiskt taget alla hyror skulle ligga fasta. Men detta är ju, herr talman, det stora mysteriet. Ty om man ser på Kungl. Maj:ts proposition finner man först och främst att grundläggande paragrafer anger själva riktpunkterna för de höjningar som skall tillåtas. Den övre delen, d. v. s. de dyraste lägenheterna, skall tas bort vid jämförelsen och sedan skall man få höja hyrorna upp till den gräns som bestämts av hyrorna i den grupp av lägenheter som ligger närmast i höjd. De låga hyrorna skall alltså få höjas till den angivna nivån. Jag kan här t.ex. hänvisa till vad departementschefen skriver på sidorna 180—190 samt 193— 196 i proposition nr 141.

Litet längre ned på samma sida skriver departementschefen att »den fordrade hyran, om den inte väsentligt överstiger hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga, principiellt sett innebär inte bara att jämförliga lägenheter får lika höga hyror utan även, åtminstone på längre sikt, att hyrorna i hela lägenhetsbeståndet anpassas till varandra efter lägenheternas varierande bruksvärden». Det skall alltså vara en anpassning som i stort sett avlägsnar hyresklyftan med hänsyn tagen till de varierande bruksvärdena. Kan statsrådet Geijer förklara hur detta skulle vara möjligt med hävdande av statsministerns princip? Sedan talar departementschefen om det jämförelsematerial man skall gå efter vid bedömningen av tillåtna hyreshöjningar och skriver: »Från jämförelsematerialet utesluts därvid sådana enstaka topphyror som under alla förhållanden inte får vara vägledande för jämförelsen. Enligt huvudregeln skall härefter prövningen av den aktuella hyran ske utifrån den hyresnivå som bildas av de högsta hyrorna.» Man skall alltså utgå från de högsta hyrorna som norm, sedan lyxhyrorna tagits bort. Och ändå står statsministern i denna talarstol och säger att vad man egentligen menar med det är att hyresnivån skall ligga fast. Vad kan meningen vara med sådana påståenden? Varför är då allting så känsligt? Varför tar man två-fyra års övergångstid om det förhåller sig på detta sätt? Varför var det vid partikongressen så mycken oro för hyreshöjningar? Statsministern hade ju då bara behövt stå upp och säga till kongressen att hyresnivån skall ligga fast. I stället fördes där en lång debatt, men denna upplysning lämnades inte kongressen. Nej, alla vet ju att vad regeringen här syftar till är den utjämning som jag talar om. Man kan också läsa i Kungl. Maj:ts proposition nr 100, där det bl.a. står: »Lagen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 1969. I flertalet fall blir dock hyreshöjningar möjliga först fr.o.m. den 1 oktober samma år, dvs. vid den tidpunkt då hyrestiden för flertalet hyresavtal utlöper.» Det är tydligen hyreshöjningar man har i sikte. »I Öövergångsbestämmelserna till lagen föreslås regler som syftar till att göra övergången till det nya systemet mjuk och hindra från social synpunkt alltför stora engångshöjningar av hyrorna. Dessa regler är avsedda att till lämpas i större orter där bristen på bostäder är påtaglig. Det gäller flertalet orter med mer än 30 000 invånare. Reglerna syftar till att under en övergångstid begränsa den årliga hyreshöjningen även om den begärda hyran skulle vara skälig enligt huvudregeln om jämförelseprövningen. Övergångsbestämmelserna får sin största betydelse i det fall där bruksvärdet och därmed den i och för sig skäliga hyran för lägenheten är avsevärt högre än den nuvarande reglerade hyran.» Om denna är avsevärt lägre och en utjämning i förhållande till bruksvärdet skall ske, måste det självfallet bli en höjning av hyran. Departementschefen fortsätter på följande sätt: »Denna anordning förhindrar ”chockhöjningar” av hyrorna och garanterar en successiv anpassning av låga hyror till den hyresnivå som det nya systemet medger» — d. v. s. en successiv höjning av hyrorna. Riktpunkten i det nya systemet är de höga hyror, som blir kvar i beståndet efter det att »lyxhyrorna» avskaffats. Herr talman! Jag tror mig knappast under min ganska långa tid i denna kammare någonsin ha hört ett så egendomligt uttalande som det statsministern sålunda gjorde här i dag. Det strider ju mot hela uppläggningen av frågan i Kungl. Maj:ts båda propositioner och mot vad som sades under diskussionen vid partikongressen. — Men i statsministerns framträdande förekom även en andra orimlighet som knappast är mindre. Han gör gällande att mittenpartierna i sina motioner hade givit uttryck för en mera pessimistisk bedömning än regeringen i sin proposition gjort. Vi räknade med risken för att det inom en del av beståndet skulle kunna bli inte oväsentliga hyreshöjningar men framhöll att storleken var svårt att bedöma. Motionerna försökte inte på något sätt precisera den eventuella stegringens storlek. Men förslag framställdes som syftade till att få ut vecklingen under kontroll. I detta syfte föreslogs vissa mera effektiva spärrar. Herr talman. Det orimliga ligger däri att statsministern gör gällande att en bedömning som företagits av mittenpartierna och som han säger avviker från regeringens — nu är det inte längre fråga om propaganda från vårt håll — kommer att ändra hela frågans läge. Nu inverkar inte paragraferna i den nya lagen eller tillgång och efterfrågan på lägenheter, som ju alltid inverkar på bostadsmarknaden. Nej, utvecklingen skulle vid ett avskaffande av hyresregleringen bli beroende av mittenpartiernas bedömning. Tydligen skall de dömande juristerna, enligt vad statsministern tror, komma att rätta sig efter mittenpartiernas förhandsbedömning, ty i annat fall är det orimligt att denna skulle kunna få en sådan mystisk inverkan på lagens tilllämpning i fråga om stegringens höjd. Om detta inte vore fallet, kunde ju statsministern säga att vi felbedömer denna fråga och att hans parti bedömer den rätt, och sedan kunde han sätta lagen i kraft, så att han kunde visa att vi hade haft fel. Att det är våra respektive bedömningar som skulle vara utslagsgivande är ju fullständigt orimligt. Detta är emellertid, herr talman, kvintessensen av herr Erlanders argumentering, och den är väl något av det barockaste som framförts från denna talarstol. Jag upprepar än en gång att regeringen hade kunnat kompromissa för att få till stånd en allmän uppgörelse, vilket för riksdagens vidkommande hade medverkat till att skapa lugn i denna fråga. Det var statsrådet Rune Johansson själv som föreslog att vi skulle handla på detta sätt. Man skulle också ha kunnat göra upp i förväg. Men, å la bonne heure, låt oss anta att det finns två bedömningar på detta område, såsom herr Erlander säger när han diktar fritt om regeringens egen inställning — då man studerar motio nerna och propositionerna finner man inte någon sådan avgörande skillnad — vilka innebär i viss mån avvikande uppfattningar beträffande risken för väsentliga hyreshöjningar inom en del av lägenhetsbeståndet. Varför kunde man då inte låta experter närmare utreda spörsmålet? Jag tycker detta är ganska knapphändigt gjort i propositionen. Varför inte förfara på detta sätt och så gå till riksdagen och säga: Nu har vi låtit experterna undersöka saken och nu ser ni att det säkert inte blir så stora hyreshöjningar som ni befarat inom en del av beståndet. Nej, statsministern drar den förbluffande slutsatsen, att eftersom mitten »bedömde» saken på ett annat sätt har läget blivit helt förändrat. Jag understryker, att här är det inte fråga om en propagandaeffekt, som det talades om förra veckan, utan det är fråga om något annat. Det är svårt att förstå hur mittenpartiernas bedömning helt kunnat ändra läget. Att påstå att det är två helt oförenliga principer som ligger bakom motionerna och propositionen framstår för mig såsom ganska orimligt. Vi på vårt håll har ju godkänt själva huvudtanken i propositionen. Vi föreslår något längre Öövergångstider och en viss modifiering av den paragraf som rör själva riktlinjen samt en annan trygghetsbestämmelse, men att påstå att det skulle röra sig om två helt oförenliga principer tycker jag är rent nonsens. Vad statsministern eftersträvade med dessa sina resonemang, där han hopade den ena orimligheten på den andra, är kanske inte så svårt att gissa. Han ville tydligen säga: Ja, se vi räknade med att avvecklingen skulle kunna genomföras utan någon egentlig hyreshöjning. Det strider visserligen mot vad som föreslås i propositionerna, men statsministern påstod detta. Mittenpartierna däremot, hävdade statsministern, har räknat med att det inom vissa delar av fastighetsbeståndet skulle bli inte oväsent liga hyreshöjningar. Och så ville statsministern vrida över detta till påståendet, att om mittenpartierna i alla fall accepterar lagen, så betyder detta att de inte är lika intresserade av måttliga hyror som regeringen.

Statsministern gör också gällande, liksom statsråden förra veckan, att det var något exempellöst som vi inom mittenpartierna företog då vi motionerade. Vari bestod detta exempellösa? När vår invit till ett samlat grepp hade tillbakavisats och statsrådet Rune Johansson hänvisade till att regeringen skulle ta sitt ansvar och lägga fram förslaget för att se, om det gick att nå enighet i riksdagen, så utgick vi från att det var den metod som skulle tillämpas. Om vi då föreslår mycket måttliga ändringar, vari består det exempellösa? I Danmark har man ju infört en övergångstid på åtta år — ett beslut som fattats under allmän enighet.

Sammanfattningsvis vill jag säga att mot den bakgrund som jag här skisserat och som debatten tidigare givit, mot bakgrund av regeringens osanna påståenden om att mittenpartierna har begått brott mot en politisk uppgörelse — vilken aldrig träffats!

Talet om att den redan i huvudsak utskottsbehandlade propositionen dras tillbaka i moralens intresse är en bumerang som hårt träffar dem som kastat den. Regeringens förfaringsätt vittnar om kraftlöshet och sönderfall. En regering, som är intresserad av att förverkliga en reform, drar sannerligen inte tillbaka en proposition om vars huvudpunkter enighet råder, speciellt inte i ett läge då kompromisser synes vara möjliga att uppnå på övriga punkter. Men regeringen tycks inte vilja försöka kompromissa, fast man framhållit att den metoden bör användas. Det har sagts tidigare men måste upprepas. Regeringen anser att förslaget är bra. Inga vägande skäl har anförts för att reformen inte skulle genomföras. På de upprepade frågorna varför förslaget då skulle dras tillbaka har regeringen onekligen blivit svaret skyldig. Det gäller här en stor och för samhället viktig fråga, och man måste beklaga att regeringen handlägger den på detta sätt.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att vända mig till herr Gustafsson i Skellefteå. Jag tillät mig förra veckan i första kammaren att prisa herr Gustafsson av det skälet att han inte skrivit under folkpartimotionen. Jag vill gärna upprepa att detta bör framhållas till hans heder. Sedan vill jag gå tillbaka till det som tydligen varit ytterst svårt för motionärerna att smälta, nämligen de förhållanden som låg till underlag för det betänkande på vilket propositionen grundar sig.

Vi kan inte ha en fri hyressättning i bristorterna. Saken uttryckes på s. 238 i betänkandet på följande sätt: »Hyresstegring som framkallats av knapphetsbetingad efterfrågan bör därvid icke tillåtas att styra hyresspärren.» Det är där det ligger, herr Ohlin. Herr Ohlin talar om det som romarna kallade quinta essentia. Statsministern berörde saken, men det är tydligen nästan omöjligt att få oppositionen att förstå vad som är kvintessensen. Den är att vi icke vill vara med om att sätta ett nytt system i sjön enligt vilket bristen på lägenheter skall tillåtas att styra hyressättningen. Då får vi frågan: Men om ni verkligen har avsett en låsning av marknaden, vad menar ni då med att ändå tala om en friare hyressättning? Jo, vi menar att det finns anledning att övergå till ett smidigare system, som medger en annan hyressättning för enskilda lägenheter utan att man nödvändigtvis skall behöva låta hyresnämnder och hyresråd pröva saken efter det med tiden ganska stela förfarande som har utvecklat sig. Vi har däremot aldrig avsett att man skulle framkalla en höjning av den allmänna hyresnivån på grund av bristen på lägenheter i bristorterna. Det är inte så svårt att förstå skillnaden mellan inställningarna hos kritikerna av vårt förslag på den ena och på den andra sidan. Herr Ohlin har påtalat att det har framförts kritik inte bara från kommunisthåll utan även från socialdemokratiskt håll, som kommit till uttryck i motioner i vilka man har uttalat oro för att hyressättningsreglerna kanske inte skulle vara tillräckliga för att förhindra bristläget att slå igenom. Där kommer vi återigen fram till den grundläggande skillnaden mellan mittenpartierna och <socialdemokraterna. Hur har dessa socialdemokrater reagerat? Har de föreslagit att man skulle förlänga övergångstiderna från fyra till fem eller sex år? Nej, herr Ohlin, det har de inte gjort. De har föreslagit att man skulle se över de hyresspärrar som är inbyggda i systemet och undersöka om inte dessa skulle kunna stärkas.

Det har vi inte hört någonting om. Det är därför vi betraktar det resonemang som mittenpartierna har fört om förlängning av Öövergångstiden som en ren skenfäktning. Man vill inte gå till grunden med det som man kritiserar, man viker undan. Nu framför mittenpartierna inte bara i motionerna den uppfattningen att det skulle bli kraftiga hyreshöjningar. De framhärdar också i utskottsutlåtandet däri — det räcker egentligen med att hänvisa till sidan 108. Det finns risk, sägs det där, för hyreshöjningar på bristorterna »i sådan grad att de för den enskilde hyresgästen kommer att framstå som alltför betungande». På sidan 109 talas om att efterfrågetrycket inte kommer att »kunna förhindra för hyresgästerna alltför betungande hyreshöjningar»; påståendet upprepas alltså där. På sidan 110 kommer själva klämmen, vari man förklarar att en förlängd övergångstid även har »den fördelen att vissa hyresgäster, som inför hyreshöjningar avser att ändra sina bostadsförhållanden men som inte omedelbart kan skaffa ny bostad, kan få en möjlighet att utan alltför stora ekonomiska uppoffringar kvarbo i sina lägenheter någon tid». Vad innebär nu detta? Jo, man vill helt enkelt långsamt steka hyresgästerna över öppen eld för att se hur mycket de tål. Hyrorna, menar man, skall med det föreslagna systemet kunna stiga på ett sådant sätt att de vid en viss tidpunkt — första året eller andra året eller tredje året — är uppe i den höjden att hyresgästerna måste flytta. Det är värt att lägga märke till att mittenpartiernas motion faktiskt syftar till att driva ut hyresgäster ur det äldre bostadsbeståndet, dock genom ett system som innebär att det skall kunna ske på ett, som man själv tycker, smakligt sätt. Vad beträffar herr Ohblins redogörelse för innebörden av propositionen, så får jag beklaga att tiden inte medger att vi här håller någon studiecirkel — vilket verkligen kunde vara behövligt. Ibland citerar herr Ohlin den hyressättningsregel som är avsedd att tillämpas på den balanserade marknaden, och som är någonting helt annat än den hyressättningsregel som i propositionen är föreslagen för bristorterna. För att ännu en gång återkomma till det som tydligen inte kan sägas alltför ofta vill jag liksom herr Ohlin hänvisa till sid. 188 i propositionen nr 141, där det tydligt uttalas av departementschefen, att den hyressättningsnorm, som han föreslår för den balanserade marknaden, »inte är tillräcklig för att på en brist marknad motverka sådana av bristläget betingade hyreshöjningar som inte är godtagbara från samhällets synpunkt». Hade mittenpartierna velat acceptera den grundsynen, så skulle det inte varit någon svårighet att få igenom propositionen. Till slut undrar herr Ohlin: Varför talade ni inte med oss? Men herr Ohlin och jag kan väl inte vara felaktigt underrättade om vad som hände i tredje lagutskottet i tisdags — det har ju stötts och blötts inte bara här i riksdagen utan också i tidningspressen.

I den situationen fanns ju möjligheter för mittenpartierna att ta upp överläggningar och att dra tillbaka sitt förslag om övergångsbestämmelser.

Herr talman! Statsrådet Geijer började med att påstå, att skillnaden var att vi skulle vilja att hyresnivån på orter, där det råder brist på lägenheter, skulle tillåtas att stiga på ett sätt som regeringen inte kunde gå med på. Detta är fullständigt gripet ur luften. Han säger vidare, att om man menar allvar, bör man se över hyresspärrarna. Men, herr statsråd, den riktlinje som vi föreslog — det fanns viss förståelse för den också på socialdemokratiskt håll, tror jag — medför nog mindre risker för att det skulle uppstå alltför stora prishöjningar än vad propositionens gör. Och dessutom föreslog vi ju spärrar. I samanfattningen på s. 21 i vår motion heter det: »För det andra torde regeringens förslag inte ge ett tillfredsställande skydd för vissa grupper av hyresgästerna ur bostadssocial synvin kel.

Tvärtemot vad statsrådet här säger har vi faktiskt föreslagit bättre spärrar. Därmed faller hela det resonemanget. Statsrådet Geijer säger sedan att socialdemokraterna i tredje lagutskottet förklarat att om inte mittenpartierna frångick sina yrkanden, skulle socialdemokraterna inte vara med längre. Men, herr statsråd, detta strider mot den ståndpunkt statsministern i dag har intagit. Statsministern har i dag gjort gällande att redan framläggandet av mittenpartiernas motion med en annan tolkning av läget skapade en ny situation som inte kunde ändras. Får jag fatta detta så, att statsrådet Geijer tar avstånd från herr Erlanders deklaration och i stället säger att man var beredd att gå vidare med propositionen, om det hade blivit ett annat mottagande i tredje lagutskottet? Att få ett svar på den frågan skulle nog intressera inte minst herr Erlander.

Herr talman! Den skildring som statsrådet Geijer lämnade över vad som hände i tredje lagutskottet har uppkallat mig till ett genmäle. Jag kan i allt väsentligt understryka att den beskrivning som herr Ohlin lämnat om utskottets överläggningar i detta ärende är riktig. Från mittenpartiernas sida var vi i tredje lagutskottet införstådda med att vi skulle kunna göra vissa eftergifter för att åstadkomma en kompromiss. Vi begärde också att en delegation skulle tillsättas av representanter för olika partier för att om möjligt kunna resonera sig fram till en gemensam ståndpunkt. Den skulle då innebära att vi skulle kunna enas om en kompromiss som innebar en övergångstid av fem år för de större orterna och tre år för övriga orter. Vi inom mittenpartierna gjorde verkligen i tredje lagutskottet vad som på oss ankom för att komma överens, men vi stötte på ett benhårt motstånd från socialdemokratiskt håll. Själv tog jag under en paus som uppstod kontakt med en socialdemokratisk ledamot för att framställa en förfrågan huruvida det inte skulle vara möjligt resonera sig fram till en kompromiss, men denna förfrågan möttes med kalla handen.

Statsrådet Geijer svarade nu senast på mitt korta inlägg, att vad han hade sagt var att man i tredje lagutskottet kunde ha åstadkommit någonting om bara mittenpartierna uppträtt annorlunda. Men jag framhöll att det strider mot herr Erlanders uttalande tidigare i dag, att när motionerna var framlagda blev bedömningen så olika att det inte var någonting att göra. Denna mittenpartiernas bedömning skapade på något sätt ett helt nytt läge, tog över lagstiftning, anvisningar, domstolar etc. Då kan man inte säga som statsrådet Geijer att »jag svarade på någonting annat». Ger man svar på olika frågor måste dessa svar dock vara någorlunda samstämmiga. Men statsrådet Geijers uttalande, att något kunde ha åstadkommits i tredje lagutskottet, strider diametralt mot herr Erlanders uttalande, att när väl propositionen var framlagd uppstod ett helt nytt läge och då var ingenting att göra. Det fanns så grundläggande motstridiga principer, och då ville regeringen inte gå vidare, sade herr Erlander. Regeringen får väl bestämma sig, hur man skall argumentera.
Herr talman! Jag vill också förklara hur det gick till i tredje lagutskottet. Från socialdemokratiskt håll lade vi ganska tidigt fram ett förslag om förlängning av hyresregleringslagen, men det lyssnade man inte till. Vi kom tillbaka och försökte få till stånd en uppslutning kring regeringspropositionen. Högern ville godta detta, men inte folkpartiet. Såsom jag förut sade stod den chansen öppen ända till 10 minuter före kl. 3. Vi gav de borgerliga ledamöterna besked om att därest de nu inte accepterade propositionsförslaget, hade de inget annat att välja på. Vi hade redan tidigare lagt fram en kompromiss och ville inte ha någon annan. De hade alltså klart för sig vad som skulle inträffa. I dag visar det sig att folkpartiet kanske var berett att anta förslaget — åtminstone verkade detta så när herr Bohman framställde det som en möjlighet. Men det har här också talats om att man skulle inte kunna enas. Jag måste säga att det hela verkar ganska virrigt.
Herr talman! Jag tror inte att det finns någon motsättning mellan statsministern och mig. Jag har svarat herr Ohlin på hans fråga, varför oppositionen inte fått möjlighet att överlägga med regeringen. Regeringen väntade med att återkalla propositionen tills det stod fullständigt klart att vad de socialdemokratiska ledamöterna hade förklarat i utskottet inte var acceptabelt för mittenpartierna. Då återkallades propositionen. Jag vill understryka att vi i själva verket har två olika grundläggande synsätt i detta ämne — det har nog denna debatt visat. Den kompromiss som herr Gustafsson i Skellefteå och jag var med om att åstadkomma inom hyreslagstiftningssakkunniga skylde tydligen över en skillnad i sättet att se på problemen som går så djupt, att jag måste instämma i statsministerns uttalande här, att det aldrig har rått så stor motsättning mellan socialdemokraterna och mittenpartierna som vad fallet har blivit i detta ärende.
Herr talman! Får jag bara säga helt kort, herr talman, för det första att herr Svennings senaste reflexioner får stå helt för hans egen räkning, för det andra att statsrådet Geijers uttalande om två olika synsätt förefaller litet överras kande när man betänker att mittenpartierna har godkänt själva huvudprinciperna i propositionen och bara föreslagit något mer betryggande regler för att det inte skall bli alltför stora hyresstegringar.

Mittenpartierna har inte två olika synsätt på hyressättningsfrågan, men vi har fått höra två helt olika deklarationer från regeringsbänken om vad det är för fel mittenpartierna har begått. Regeringen skyller på mittenpartierna, fastän vi vet att den verkliga orsaken är en annan. Men jag tycker att man då åtminstone borde försöka att i förväg samordna sina beskyllningar.

Herr talman! Jag yrkar beträffande detta utskottsutlåtande bifall till reservationen I vid punkten A i utskottets hemställan. Om reservationen vinner bifall, yrkar jag också bifall till punkten B i utskottets hemställan.